Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa förtroende hos landets bilister för regeringens bilpolitik och för att bilpolitiken ska leda till verkligt minskade utsläpp så att vi når de uppsatta klimatmålen. Riksdagens etappmål för inrikes transporter innebär att utsläppen av koldioxid från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Sedan 2010 har utsläppen minskat med omkring 20 procent. Det återstår alltså ett stort arbete, och regeringen har därför tagit och aviserat flera beslut som kraftigt kan minska klimatpåverkan från transportsektorn. Personbilarna står i dag för drygt 60 procent av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid. Att minska personbilarnas utsläpp får stor betydelse för att nå transportsektorns etappmål. För att minska personbilarnas utsläpp och uppnå transportsektorns etappmål krävs åtgärder inom de tre områdena energieffektiva fordon, förnybara och fossilfria drivmedel och transporteffektivt samhälle. Ett viktigt styrmedel för energieffektiva fordon är EU:s koldioxidkrav för nya fordon. För 2021 är kraven för nya personbilar 95 gram koldioxid per kilometer. Till 2030 ska kraven skärpas med ytterligare 37,5 procent. Europeiska kommissionen har dessutom inlett en översyn av kraven med inriktning mot nollutsläpp. Det är någonting jag välkomnar. EU:s koldioxidkrav kompletteras i Sverige bland annat av drivmedelsskatter och bonus-malus-systemet. Den 1 april 2021 träder nya bestämmelser i kraft utifrån regeringens förslag om att förstärka och förenkla bonus-malus-systemet. Förändringarna av klimatbonusar ökar incitamenten att välja noll och lågemissionsfordon, och förändringarna i malus gör fordon med högre utsläpp mindre attraktiva på marknaden. Efter införandet av bonus-malus-systemet har försäljningen av lågemissionsfordon ökat kraftigt i Sverige, och vi är det EU-land som har störst andel laddbara fordon i nybilsförsäljningen. Under 2020 såg vi en rekordstor minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen per kilometer från nya fordon. Jag känner mig trygg i att konstatera att regeringens styrmedel fått god effekt i form av minskad klimatpåverkan från nybilsförsäljningen. Jag kommer att noga följa utvecklingen och vid behov föreslå ytterligare ändringar. Användning av förnybara drivmedel främjas främst genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel samt genom skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel. Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade nivåer i reduktionsplikten fram till 2030 då utsläppen ska minska med minst 28 procent för bensin och 66 procent för diesel. Den aviserade skärpningen av reduktionsplikten till 2030 förväntas kunna bidra till att transportsektorns etappmål nås. Effekten av reduktionsplikten på utsläppen är dock osäker och bygger på antaganden, bland annat om elektrifiering, energieffektivare fordon, trafikarbetets utveckling och tillgången på förnybara och fossilfria drivmedel. Regeringen satsar även på att ställa om befintlig fordonsflotta genom konvertering till förnybara drivmedel. Därtill gör regeringen stora satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Totalt har över 35 000 nya laddpunkter fått stöd sedan Klimatklivet startades. Och från årsskiftet finns ett nytt grönt avdrag för privatpersoner som installerar en laddbox hemma. I syfte att åstadkomma en heltäckande laddinfrastruktur har regeringen även initierat en satsning på att bygga ut laddinfrastruktur även där det inte är kommersiellt gångbart. Regeringen har också inrättat Elektrifieringskommissionen för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn, inklusive personbilarna. Samtidigt pekar prognoserna på fortsatt stora ökningar av trafikarbetet med bil. För att bryta denna trend krävs åtgärder för ett transporteffektivt samhälle. Utvecklingen mot ett mer transporteffektivt samhälle innebär att utsläppen och övrig miljöpåverkan kan minska utan att tillgängligheten försämras. Detta sker bland annat genom integrerad transport och samhällsplanering, ökad andel gång och cykel, överflyttning till kollektivtrafik och samordnade transporter.

Fru talman! Tack, statsrådet Per Bolund, för svaret! När jag skrev interpellationen hade jag precis läst en rapport där det står att endast 15 procent av landets bilägare har stort eller ganska stort förtroende för regeringens bilpolitik och att resten - 85 procent - har litet eller mycket litet förtroende för regeringens bilpolitik. I den gruppen ingår även de som saknar uppfattning. Om man ska nå klimatmålen måste man ha folket med sig. Om man inte får förtroende från människorna runt om i landet för den inslagna vägen är det oerhört svårt att nå framåt. Vi kan konstatera att det finns en ryckighet i regeringens politik när det gäller emissioner från framför allt personbilar. Ena stunden är det si, nästa stund är det så och tredje stunden är det högre skatter. Så håller det på, och detta gör att människor inte känner förtroende för den politik som regeringen för. Man kan nästan likna regeringens klimatpolitik när det gäller transporter vid en orienterare som är utslängd i skogen. Han har en karta i näven men ingen kompass. Han vet inte åt vilket håll han ska gå för att nå målet. Lite så upplever man regeringens klimatpolitik när det gäller fordonstrafik. Och ständigt är det ett Stockholmsperspektiv. Vi kan läsa i svaret från regeringen om "ökad andel gång och cykel, överflyttning till kollektivtrafik och samordnade transporter". Där ligger fokus, och det är ju jättebra. Gå och cykla till jobbet kan man göra om man har hyggligt nära, men för de människor som bor en, två eller tre mil från jobbet är det inte en lösning. Och hur ska man göra om man bor på en plats där en buss är något som man möjligen kan se om man går in på internet och googlar på hur den ser ut, därför att det inte går några bussar i det område där man bor? Man behöver inte åka till Norrlands inland för att uppleva den situationen, utan det räcker med att hålla sig i Skaraborg, där jag själv bor. Där har dessutom en busslinje lagts ned på grund av att vägen var så dåligt underhållen att bussbolaget Västtrafik inte ansåg sig kunna köra på vägen med bibehållen säkerhet. Då lades busslinjen ned i stället. Det är också en konsekvens av regeringens politik. Man underhåller inte vägarna på ett sådant sätt att det är säkert att färdas, och konsekvensen blir att kollektivtrafiken läggs ned. Och vad blir de som bor längs sträckningen hänvisade till? Jo, till bilen, och då påförs de i stället en ordentlig skatt. Sedan står regeringen och pekar och säger att man måste byta till alternativa fordon. Men för de allra flesta är detta en omöjlighet. Vi pratar om riktiga familjebilar nu och inte om någon liten leksak som man kan åka omkring med. Då blir det en halv miljon och uppåt om man ska köpa en hybridbil, och om man ska ha en ren elbil ligger det på runt 700 000 och uppåt. Vilken familj med normala inkomster har råd med det? Det är det här som får konsekvensen att människor tappar förtroendet för regeringens politik när det gäller klimatmålen. Det är förödande. Regeringen måste styra upp detta och ha en klar och tydlig linje för åt vilket håll man ska gå så att alla är med på tåget. Som det är nu har 85 procent av landets invånare inte något förtroende, och det är illavarslande.

Fru talman! Sverige är ett litet land långt uppe i norra Europa. Vi bor ganska glest i förhållande till länder i Sydeuropa. Det är klart att svenska folket är beroende av bil. Det går inte att komma ifrån. Det är också så att bilen är ett fantastiskt bra transportmedel. Ingen som ser denna debatt behöver någonsin skämmas för att använda bil, tvärtom. Bilen är ofta ett bra alternativ. Det kan till och med vara bättre, fru talman, att åka två personer i en bil än att åka två personer i en buss. Beläggningsgraden i kollektivtrafiken är relativt låg. Det som jag skulle vilja fråga ministern gäller Sveriges Radios och Ekots stora nyhet i dag, med rubriken "Fler elbilar exporteras från Sverige - trots kritik". Man säger att "under 2020 ökade exporten av begagnade elbilar med 18 procent jämfört med året innan till 1 800 bilar och för laddhybrider var ökningen 32 procent, till 7 600 stycken." Detta betyder att svenska skattebetalare subventionerar norska bilköpare. Det är klart, fru talman, att det med en sådan politik kanske inte är så konstigt att svenska folket tappar förtroendet för Miljöpartiet och regeringen. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Är det rimligt att svenska skattebetalare subventionerar bilköpare i Norge? Det var den ena frågan. Den andra frågan gäller Miljöpartiets utspel den 17 mars. Rubriken i Dagens industri är: "MP vill se 'Robin Hood-skatt' på elslukande produkter". Sedan står det att "Miljöpartiet vill få oss att spara el genom en 'Robin Hood-skatt' - högre skatt på produkter som drar mycket el". Fru talman! Jag har svårt att tänka mig en produkt som drar mer el än en tung lastbil eller en personbil. Jag förstår att det inte är de subventionerade elcyklarna som ska få den här Robin Hood-skatten. Men hur blir förtroendet för politiken hos de bilister som nu funderar på att byta bil? De har kanske läst det utspel som säger att det ska bli en Robin Hood-skatt på elslukande produkter. Hur dyr kommer skatten på elbilen att bli? Eller kan ministern klart och tydligt här i dag lova och försäkra att Miljöpartiet inte har några som helst planer på att chockhöja skatten på elbilar? Det blir dock ganska ologiskt om man ska ha en Robin Hood-skatt på andra elslukande produkter när en av de produkter som förbrukar mest el är just bilen. Det är det här som gör att regeringens politik inte håller ihop. Det finns varken någon röd eller grön tråd i den politik som förs. Ministern står här och hyllar bonus-malus. Jag vill ställa en tredje fråga om det. En barnfamilj i Gävle som har två barn som sitter i rullstol får genom nya bonus-malus 40 000 kronor per år i straffskatt. Betyder det, fru talman, att inga familjer med barn med rullstolar ska ha råd att köpa en ny bil? De får ju 120 000 kronor i straffskatt.

Fru talman! Till att börja med håller jag med om att det har varit tvära kast inom transportpolitiken och de styrmedel som har gällt för olika miljöbilar, och även i fråga om miljöbilsdefinitioner. Jag tycker att det är olyckligt. Det har inte berott på att den här regeringen har ändrat reglerna hit och dit, utan det har berott på att växlande regeringar har förändrat reglerna under resans gång. Jag önskar att vi kunde komma till en situation där vi kan hitta en gemensam väg framåt. Det har tyvärr inte varit möjligt, och som vi hör från Sverigedemokraterna och Moderaterna i dag är det inte sannolikt att vi kan göra det nu heller. Vi står uppenbarligen väldigt långt ifrån varandra. Det här gör mig bekymrad. Vi är inne i en utveckling i Sverige där vi leder utvecklingen i EU. Vi är det land som har störst andel elektrifierade bilar - elbilar och laddhybrider - av de bilar som säljs. Det är en fantastisk utveckling. Som jag sa i mitt svar gör detta att utsläppen från de nya bilar som säljs sjunker med rekordtakt. Vi håller på att göra någonting stort. Vi ställer om Sveriges fordonspark så att den blir en del av en hållbar utveckling. Det här är såklart bara en del av den samlade politik som vi bedriver. Vi tar miljöfrågorna på allvar och menar att vi ska nå de mål som riksdagen har ställt sig bakom. Då krävs offensiva åtgärder och en aktiv politik. Det är också detta som regeringen bedriver, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna mest ägnar sig åt krypskytte och att bara förslå försämringar. De vill ta bort regelverk och sådana styrmedel som nu faktiskt leder till att vi får en fantastisk utveckling. När vi nu får en stor försäljning av nya elbilar och laddhybrider kommer det att leda till - och har redan lett till - att vi också får en snabb utveckling på andrahandsmarknaden, vilket gör att även den som inte har den allra tjockaste plånboken får tillgång till ett mycket bredare utbud av fordon att välja bland. Vi ska komma ihåg att även om inköpskostnaden för en elbil kan vara hög är driftskostnaderna för att köra en elbil eller laddhybrid, åtminstone så länge den går på el, väsentligt mycket lägre än vad de är att köra en bensin eller dieselbil. Alla bilar är dock inte dyrare än till exempel bensin och dieselbilar. Också här går utvecklingen väldigt snabbt. Nya modeller kommer hela tiden ut på marknaden. Sverige är ett land där man ofta vill lansera nya modeller, eftersom vi just är ett land där många vill köpa en elbil. Mycket beror på regeringens politik. Det här gör dock att vi nu får elbilsmodeller där den totala kostnaden är densamma som för en jämförbar konventionell bil, enligt Bilsvar, som är ett samarbete mellan Konsumentverket, Energimyndigheten och Trafikverket. För varje år som går sjunker dessutom inköpspriserna för elbilar även fortsättningsvis. Tekniken kommer att utvecklas, och utbudet av olika modeller ökar. Vi är inne i en positiv utveckling. Vi ser minskande utsläpp från nya bilar i Sverige, och det tycker jag att vi alla borde kunna välkomna. Tyvärr är det inte det jag hör från meddebattörerna. Lars Beckman hade en något förvirrad fråga om att man ska styra mot mindre energianvändning av andra produkter. Det bygger på ett medvetet eller omedvetet missförstånd - vilket av det kan jag inte svara på. För bilar har vi ju redan ett system som styr mot elektrifiering. Vi har ingen anledning att införa ett nytt system. Svaret på frågan är solklart. Jag hoppas därmed att Lars Beckman kan lägga ned den kampen, eftersom den är helt felriktad. Förslaget i fråga har inget med transporter att göra. Vi har ju nu ett system som väldigt effektivt styr mot ökad elektrifiering. Genom regeringens politik är vi nu på väg att minska utsläppen och därmed nå de klimatmål som riksdagen har ställt sig bakom.
Fru talman! Tack, minister Per Bolund, för svaret! Förutsättningen för att man ska nå målen är att man har folket med sig. När regeringen inte har mer än 15 procent av landets medborgare med sig i klimatpolitiken blir det svårt att nå målen. Ministern tog upp Sverigedemokraternas politik. Vi ligger faktiskt före regeringen och vill satsa mer på elektrifierade vägar och bygga ut laddpunkter. Men vi vill också se en annan lösning, nämligen vätgas. Den kan vara en viktig spelare i målet om att minska utsläppen av koldioxid. Det gäller inte minst på den tunga sidan och järnvägstransporterna. Där har man stora möjligheter. Men det förutsätter att det finns en stabil elproduktion, vilket inte finns. Det har vi ju sett den här vintern. Oavsett om man väljer laddbara bilar, vätgasbilar eller något annat måste det finnas en stabil elproduktion så att man kan försörja fordonen med den energi som krävs. Det bästa bränslet är det som aldrig eldas upp. Jag kan inte förstå varför regeringen straffar bilar som förvisso har förbränningsmotorer men kan köras på biobränslen. De är effektiva och har hög verkningsgrad. Men dessa straffbeskattas. Vi har en given mängd arbete som ska utföras i vårt transportsystem, oavsett om vi pratar personbilar eller lastbilar. Då gäller det att göra detta arbete med så liten energiåtgång som möjligt. Därför bör man satsa på den teknik som bär framåt. Varje liter som vi kan undvika att förbruka leder nämligen till en positiv utveckling för miljön. Men här gör man precis tvärtom. Jag blev häromdagen uppringd av en möbelhandlare som skulle byta ut en gammal bil som de har för att leverera möbler. Han skulle enligt det nya systemet få betala 90 000 kronor i skatt fördelat på tre år. Vad väljer han då att göra? Han behåller gladeligen den gamla, för han kan reparera den för 90 000 och ändå få pengar över. Här får man precis motsatt effekt. På hemsidan Bilberget.se ser man att den optimala åldern på en bil ur klimatsynpunkt är elva år. Men 44 procent av alla bilar som är i trafik i Sverige är äldre än elva år. Om vi bara gjorde en förflyttning i ålder på bilar och fick bort dem som är över elva år skulle vi minska utsläppen av koldioxid med 404 000 ton per år. Det vore en dramatisk minskning, och då har vi egentligen inte gjort något annat än att föryngra bilparken. Om vi dessutom kan öka andelen laddbara bilar eller få in vätgas eller något annat skulle vi få ett direkt genomslag i miljöarbetet. Regeringen velar dock omkring med nya skatter, och det är nya förändringar från den ena veckan till den andra. Det här sätter stopp för hela utvecklingen. Visst har antalet laddbara bilar ökat, men vi har bara 140 000 laddbara bilar av 5 miljoner totalt. Det här är inte bra.

Fru talman! Miljöpartiets ryckiga politik, som inte hänger ihop, gör att Sveriges bilister inte får förtroende för politiken. Jag noterar att ministern inte kommenterar det faktum att exporten ökar till Norge av de här elbilarna, som ministern lyfter fram i sitt svar. Ministern själv kallar bonus-malus en succé. Det är bekymmersamt att svenska skattebetalare ska subventionera bilexport till Norge. Det är helt ologiskt. Som exempel kan jag ta en barnfamilj som sliter och som bor i Järvsö i Hälsingland. Den ena vuxna personen i familjen jobbar i Bollnäs, den andra i Ljusdal. De åker efter vägen som går på andra sidan Ljusnan och som är i bedrövligt skick. Det är klart att det då är provocerande att statsrådet lyfter fram till exempel bonus-malus som en bra åtgärd när man samtidigt subventionerar bilister i Norge. Småföretagare som nu ska byta ut sina bilar nämndes tidigare. Jag har ett antal sådana exempel från Gävle. Man ringer och undrar: Det kan inte vara sant att jag ska betala 100 000 kronor på tre år! Precis som sas i ett tidigare inlägg kommer man då att behålla sin gamla bil. Det skapar inte förtroende för regeringens bilpolitik. Det sker nu en fantastisk global utveckling över hela världen med enorma tekniska framsteg. Det produceras elbilar i en rasande takt, vilket är jättebra. Men då krävs det också att det finns el att ladda elbilen med. Det var därför jag frågade om straffskatten. Ska man ha straffskatt på elvispar är det rimligt att konstatera att de största saker som förbrukar el är elbilar. Men då har vi fått ett svar från ministern.

Fru talman! Det finns ett väldigt starkt stöd hos svenska folket för att vi ska göra det som krävs för att minska riskerna inför framtiden. Vi har en generation av barn och unga som växer upp med en stor oro över vilken framtid de kommer att få ärva av oss. Vi har ett enormt stort ansvar att lyssna till svenska folkets krav på oss och deras önskemål. Vi har inte minst ett enormt stort ansvar att lyssna till våra barn, som säger att det nu är dags för oss att vara vuxna och ta vuxenansvar för den framtid som våra barn kommer att ärva. För den som följer klimat och miljöpolitiken och bekymrar sig över våra utsläpp är det välkänt att det finns ett par sektorer som har väldigt stor påverkan på vårt framtida klimat i Sverige. En av dem är industrin. Där har regeringen gjort stora insatser. Nu ser vi också hur det kommer en våg av investeringar i grön industri runt om i hela landet, inte minst i glesa delar av vårt land. Där håller vi på att lösa problemen. En annan sektor är jordbruket, där vi också har ganska stora utsläpp. Även där pågår ett intensivt arbete. Men även transporterna är en stor källa till klimatpåverkan i vårt land. Svenska folket förväntar sig att vi ska komma med en lösning på detta. Då duger det inte att som Sverigedemokraterna och Moderaterna bara ställa sig i motståndarlägret, vara emot, ifrågasätta, kritisera, förhala och dra ut på frågor. Det krävs att man faktiskt har en aktiv politik som leder till att man når målen, och det är precis det som regeringen ägnar sig åt. Som jag redogjorde för har vi en aktiv politik för att minska de fossila bränslena genom att använda mer av förnybara bränslen. Vi har en politik för att minska behovet av resor där det är möjligt och därmed också göra det möjligt att minska utsläppen. Vi har också en väldigt aktiv politik för att använda el, som ju är en väldigt bra energiform, för att köra transporter. Man kunde ju tycka att det skulle anses positivt att Sverige inte följer resten av världen och gör ungefär lika som alla andra utan i stället leder utvecklingen. När vi är det land inom EU som har störst andel laddbara elbilar av de bilar som säljs borde det kunna anses att vi är någonting på spåren och gör någonting bra. Men från Sverigedemokraternas och Moderaternas sida vill man uppenbarligen dra tillbaka just de effektiva åtgärder som leder till att vi får den här omställningen. Det duger inte att stå och låtsas som att man skulle få samma utveckling om man tog bort de verktyg som har lett fram till den. Där är Sverigedemokraterna helt nakna. Man har ingenting att komma med över huvud taget. Man vill ta bort, men man vill inte lägga till över huvud taget. Då skulle vi såklart få en tillbakagång och en backande försäljning. Omställningen av våra transportsystem skulle gå mycket långsammare. Det vore ett enormt bekymmer, för då skulle vi ju låsa fast oss alla i fortsatt beroende av fossila bränslen, oavsett var vi bor, i staden eller på landet. Sverige producerar inte fossila bränslen. Det är andra länder som gör det. Vi är till 100 procent importberoende. När priserna går upp på världsmarknaden får det effekter vid våra pumpar. Men vi har el som vi producerar själva och som vi ska använda oss av för att köra våra transporter. Det är ganska normal miljöpolitik - en del av grunden i miljöpolitiken i Sverige - att de som ger upphov till höga utsläpp genom att köpa bilar med höga utsläpp får betala för den klimatpåverkan de orsakar för alla andra människor, medan de som väljer att köpa bilar med låga utsläpp får en bonus. Därmed sker det en omfördelning från dem som väljer att köpa bilar som har stor klimatpåverkan till dem som väljer att köpa bilar som har liten klimatpåverkan. Jag är övertygad om att elektrifieringen har kommit för att stanna, och den kommer att komma till hela landet, både stad och landsbygd. Den kommer att göra det lättare att bo på landsbygden i framtiden.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Då får jag väl ge ett lästips inför kommande påskhelg. Läs gärna vår motion! Då kanske regeringen får lite tips om hur man ska göra för att komma framåt i klimatarbetet. Där ligger vi långt före Miljöpartiet. Vi ser nämligen möjligheten att göra flera saker på resan mot målet. Vi låser inte fast oss vid en tanke, utan vi har flera tankar i huvudet på samma gång. När det gäller elektrifieringen kan man läsa en artikel där den tekniska direktören på Svenska kraftnät uttalar sig. Han säger: Det finns kontaktvägar mellan oss och regionbolagen. Vi har något som kallas roterande bortkoppling. Det betyder att man roterande kan koppla bort vissa geografiska områden under kortare tider. Han får frågan: Menar du att ljuset helt enkelt kan slockna i den egna bostaden? Ja, svarar han. Varför svarar han så? Jo, bara för att vi inte har förmågan att leverera ut kraft runt om i landet. Och om jag inte är alldeles ute och cyklar tog vi väl in kolel från Polen under vintern. Vi producerar inte det själva. När det gäller tekniska landvinningar finns det mycket vi kan göra för att nå målen. Men då måste man ge en kompass till den där orienteraren som springer omkring i skogen och inte vet var han är. Det är så det är med regeringen. Man har inte koll på läget. Man förstår inte vilka tekniska möjligheter som finns. Precis när jag gick ned till kammaren i dag kom det en liten tidning i brevlådan. Den handlar om vätgas och hur man kan driva bland annat tåg och lastbilar med den typen av energi. Det är också ett lästips till påskhelgen, så kanske vi når klimatmålen.

Fru talman! Det var ett intressant inlägg på slutet. Föreslår alltså Thomas Morell att svenska folket ska köra omkring med vätgasbilar? De är ju i miljonklassen eller en lång bit däröver. Om det är Sverigedemokraternas politik skulle jag bli bekymrad som bilägare. Det är en väldigt positiv utveckling vi ser. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med den politik som vi är inne på. Regeringen håller nu på att genomföra utökade och mer effektiva åtgärder. Den 1 april, bara om några dagar, kommer vi att ge en ökad bonus till den som väljer att köpa en elbil eller en laddhybrid. Det innebär att kostnaden sänks för vanliga människor som vill försöka ta miljö och klimatansvar och göra vad de kan för att minska sina utsläpp. I hushållen är transporterna en stor källa till utsläpp. Den politik som regeringen för gör också att Transportstyrelsen nu bedömer att andelen elbilar i nybilsförsäljningen kommer att öka kraftigt under 2021. Vi kommer alltså inte bara att vara på den plats där vi är i dag - ledande i EU - utan försäljningen kommer att öka kraftigt under innevarande år. Det borde vara positiva nyheter som vi borde stå här och vara glada över i stället för att från Sverigedemokraternas sida som vanligt bara försöka att stoppa, förändra och förhala. Vi såg under 2020 ett stort trendskifte. Vi såg en rekordstor minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen per kilometer från nya fordon. Där har Sverige under många år legat i EU-toppen och haft fordon som släpper ut otroligt mycket mer än i många andra länder. Nu tas rekordstora kliv för att minska utsläppen. Återigen: Om och om igen ser vi exempel på hur regeringens klimatpolitik nu leder till att vi minskar utsläppen. Vi har åtgärder på plats som gör att vi kan nå väldigt högt ställda mål och ambitioner om att minska utsläppen. Det kommer också att kunna göra att vi kan köra hållbart i hela landet i framtiden. Låt oss behålla den linjen och inte kasta oss ut i Sverigedemokraternas osäkra framtid.